Herr talman! Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera med anledning av den oro som hon menar finns hos representanter kring driften av Nationalmuseum Norr och statens del av åtagandet. Hon har också ställt frågan hur jag avser att agera med anledning av det brev som företrädare för Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen har skickat till mig i egenskap av kulturminister. Regeringen genomför ett antal insatser på kulturområdet i syfte att stärka kulturen i hela vårt land. Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, oavsett vilken del av landet man bor i, är en kulturpolitisk prioritering. Som jag angav i ett skriftligt svar till Saila Quicklund den 14 mars förstärktes Nationalmuseums anslag med 2 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2016, för att stärka museets regionala närvaro. Förstärkningen ska ses som en del av regeringens ambition att öka tillgängligheten till och delaktigheten i kultur i hela landet, till exempel genom samarbeten med regionala museer. På så sätt kan Nationalmuseums verksamhet spridas och tillgängliggöras nationellt. Utifrån denna förstärkning tog myndigheten själv beslut om att ingå ett samarbete med Jamtli om en etablering av en filial i Östersund. Därefter har myndighetens anslag även förstärkts med 65 miljoner kronor för 2018, och från och med 2019 beräknas anslaget förstärkas med 42 miljoner kronor. Totalt har Nationalmuseum ett anslag på ca 220 miljoner kronor för 2018. Kulturdepartementet har haft kontakt med företrädarna för Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun med anledning av skrivelsen. Regeringen fortsätter att följa frågan noga framöver.
Herr talman! Tack, kulturministern, för svaret! Interpellationen har kommit till stånd därför att det finns en stor oro kring regeringens insatser gällande driftsstödet till Jamtli. Det finns olika bilder av vad man har kommit överens om tidigare. En interpellation är ju också till för att skapa tydlighet och ha en dialog, så mina förhoppningar är att det blir en bättre tydlighet i den här frågan. Jamtli är ett av Sveriges största museer. Det ligger i en region med en mångårig, besvärlig demografisk situation. Jamtli har varit en väldigt viktig aktör inom turismen i vårt län - en stor anledning för att bland annat norska turister kommer till Östersund. Man har varit väldigt offensiva också i den här frågan. Jamtli kan verkligen bidra till en regional utveckling. Jag tycker att det är imponerande att man med en omsättning på 80 miljoner i alla fall har lyckats skapa den här filialen. Byggnationen har kostat Jamtli lika mycket som hela deras årsomsättning, alltså 80 miljoner kronor. Man har också lyckats få ihop sin del av det som beräknas som årlig driftskostnad, 4,5 miljoner kronor. Enligt Jamtli har departementet i flera omgångar sedan 2010 uttryckt att Nationalmuseum ska arbeta efter den modell som har etablerats på Moderna museet i Malmö, att modellen var bra och den som man med fördel kunde använda sig av i Östersund - en modell för Jamtli. Jamtli med sin region står för kostnaden för byggnaden, 80 miljoner kronor, medan Jamtli, regionen, Nationalmuseum och staten delar på den årliga driftskostnaden, som Nationalmuseum och Jamtli har beräknat till 9 miljoner kronor. Denna driftskalkyl har varit väl känd av staten ända sedan 2011-2012, och man har inte sagt något annat än att 9 miljoner kronor skulle vara utgångspunkten. Det måste också, enligt departementet, vara taket för driftskostnaden. Nationalmuseum och Jamtli har i ett tidigt skede haft en mer avancerad driftsbudget på 11,5 miljoner kronor, men då sa departementet att 9 miljoner skulle vara taket. Det visar alltså att det har varit en dialog kring det här och att utgångspunkten har varit 9 miljoner. Om man inte får det som man har räknat med från staten innebär det att man bara kan ha en utställning per år i stället för tilltänkta två. Det innebär att man inte kan sprida reklam och annonsera om den verksamheten på det sätt som man skulle vilja göra, utan det blir mer lokalt. Det innebär också att man bara kan ha öppet dagtid, vilket är förödande. Jag och många med mig är väldigt oroliga. Man talar om tillgängligheten till kulturen, men när regeringen agerar så här går det ju i rakt motsatt riktning. Regeringen uttrycker att man kommer att få driftsstöd. Man har haft en dialog kring detta och summorna är klara, ändå väljer regeringen att i stort sett halvera stödet. Jag vill gärna att ministern tydliggör sitt ställningstagande än mer än det jag får i svaret på interpellationen.
Herr talman! Tack, Saila Quicklund, för interpellationen! Jag är kulturminister i en regering som har ökat Sveriges kulturbudget med 1 1⁄2 miljard kronor. Många av dessa kronor pumpas ut i vårt land därför att vi vill se mer kultur till fler. Vi har aldrig gett sken av något annat. Vi ska säkerställa att människor i större utsträckning kan utöva kultur i hela vårt land, oavsett var man bor, men också ta del av andras kulturutövande och konstupplevelser. Därför är förstås den stora frientréreform som vi har genomfört - många av de stora museerna i vårt land ligger i Stockholm - ett led i att öppna för kulturupplevelser men också, vilket jag har sagt i svar på tidigare interpellationer och i debatter, att få ut de gemensamma skatter vi har i hela vårt land. Därför har jag flertalet gånger uttryckt mig i oerhört positiva ordalag när det gäller Jamtli och hela det arbete som bedrivs där och på Nationalmuseum. Vi har förstärkt Nationalmuseums budget kraftigt; hela Nationalmuseumsatsningen är enorm. Det är en enorm renovering som vi har investerat väldigt många kronor i. Museet öppnar i oktober. Vi har också tillsatt en internationellt högt renommerad chef, Susanna Pettersson. Det är en stor satsning på flera plan. Och det är fortsatt så att Jamtli är en del av den prioritering vi gör. I övrigt kan jag inte gå in i detalj på exakt hur många miljoner som ska säkerställa att det finns en verksamhet där som fungerar och når många människor. Men vi följer diskussionen noga och för löpande samtal med framför allt Nationalmuseum. Men vi har förstås också en dialog med representanter från Jamtli för att säkerställa att det blir en bra verksamhet och att vi investerar skattebetalarnas pengar på det sätt som man ska förvänta sig av en regering som har höga kulturpolitiska ambitioner.
Herr talman! Tack för svaret, ministern! Av någon anledning är det väldigt besvärligt för regeringen att hitta finansieringen till Jamtli och klara sin del i överenskommelsen. Däremot är det för regeringen väldigt förståeligt att en restaurering och ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm kan kosta över en miljard. Vi talar också om att hyreskostnaderna kommer att öka till 80 miljoner kronor. Det är märkligt och överraskande att kulturministern och regeringen kan göra dessa stora satsningar i Stockholm medan det verkar vara som ett oöverstigligt berg att hitta 4,5 miljoner kronor till filialen Nationalmuseum Norr i Östersund, något som vi också haft en dialog kring. Där är förväntningarna att regeringen uppfyller sin del när det gäller kraven. Regeringen har sedan 2011 vetat vad det kommer att kosta att driva den här verksamheten. Man har också varit med och lagt kostnaden på den nivå som både Jamtli och Nationalmuseum har planerat utifrån. Regeringen har ju instruerat Jamtli så att parterna ska följa modellen med Moderna museet i Malmö, vilket säger att driftskostnaderna ska delas lika. Herr talman! Sett från perspektivet land och stad är skillnaderna kännbara även på kulturområdet. Organisationen Hela Sverige ska leva har kartlagt fördelningen av de offentliga kulturstöden över landet, och resultatet är verkligen en ögonöppnare. Jag ska ta några exempel. 44 procent av statens kulturutgifter går till just Stockholm. 80 procent av EU:s kulturstöd, Kreativa Europa, går till storstadsregionerna. De län som inte har fått något kulturstöd från kulturprogrammet åren 2008 och framåt är Sörmland, Blekinge, Halland, Värmland, Dalarna, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regeringen har tillfört pengar till de statliga museerna, som främst ligger i Stockholm, och till fri entré. Det är också en fördelning som gynnar storstäderna på bekostnad av landsbygden. Hur kan det vara så lätt att få fram 80 miljoner kronor till våra stora museer, främst belägna i storstäderna, och till fri entré men så svårt att leva upp till de åtaganden man har vad gäller regionala satsningar som Nationalmuseum Norr och Jamtli? Därtill kan läggas biomomsen, som slår hårt mot just landsbygdsbiografer. Kulturministern säger i sitt svar att hon har varit i dialog med regionala och kommunala företrädare i denna fråga. Jag skulle gärna vilja veta vad som kom ut av dessa samtal.
Herr talman! Att göra denna fråga till en konflikt mellan stad och land är på gränsen till oärligt, för det är inte sanningen. Fakta är att denna regering har investerat mer i kultur i hela vårt land än vad någon tidigare regering har gjort. Exempel på detta är Kulturskolan, där 100 miljoner om året pumpas ut till alla Sveriges kommuner, och biblioteken, som får 250 miljoner om året. Vidare öronmärks pengar till just biografer på landsbygd. Filmfestivaler på landsbygd är ett annat särskilt prioriterat område som har förstärkts med ytterligare 15 miljoner - och så vidare. De siffror man lägger fram som argument i en sådan här diskussion måste man sätta i sitt sammanhang och berätta vad de är baserade på. Anledningen till att det i statistik går att utläsa att mycket pengar går till våra storstäder, framför allt till Stockholm, är också att våra nationalscener och stora verksamheter ligger i Stockholm och har funnits här sedan de startades, och då blir det förstås en övervikt. Låt mig understryka att aldrig tidigare i Sveriges historia har någon kulturminister eller regering investerat mer i kulturpolitiken i kronor räknat än vad vi gör just nu. Det är jag mycket glad för, men det betyder inte att jag är nöjd. Jag är tvärtom långt ifrån nöjd, och jag tänker kämpa för mer kultur till fler. Jag tänker också kämpa för att vi tydligt och med kraft arbetar för att få ut Sveriges skatter i hela landet och att vi sprider verksamheter, och Jamtli är ett fantastiskt exempel på det. Det vi har fått ut av samtalen, dels med representanterna för regionen och Jamtli, dels med Nationalmuseum, som ju är den myndighet som vi har löpande samtal med och som också månar om detta samarbete, är underlag för hur vi framåt ska fortsätta investeringen och få goda exempel som vi kan sprida till fler orter och platser runt om i vårt land.
Herr talman! Jag ställer verkligen inte dessa verksamheter mot varandra, för kulturen är viktig oavsett. Men vi måste dock konstatera fakta; det är en sakfrågediskussion. Jag tycker att regeringen bygger murar. Det är tydligt att kulturen blir ojämlik. Kulturen får inte utrymme i hela landet; det är stora skillnader. Genom att inte uppfylla den överenskommelse man har haft och den viljeriktning som har varit så tydlig från regeringen skapas ännu större klyftor, och det oroar. Det oroar oss som bor och verkar i ett landsbygdslän, men det borde också oroa regeringen. Jag kommer givetvis att fortsätta att följa denna fråga. Jag fick inget svar från ministern på vad som kom ut av dialogen med de lokala företrädarna, utan ministern valde i stället att ta upp dialogen med Nationalmuseum här i Stockholm. Det hade varit intressant med ett svar, så ministern får gärna förtydliga ytterligare vad som kom fram i samtalen med de lokala företrädarna. Vi är fortfarande oroliga och tycker inte att vi har fått de svar vi hade önskat och en tydlighet i denna fråga. Men vi fortsätter att följa den. Jag kan bara be ministern att beakta det som har kommit fram. Nu har vi fått denna byggnation, och den står där. Men det är mycket frustrerande att vi inte kan nyttja dess fulla potential. Kulturen är viktig, även i Norrland. Jag ber ministern att beakta detta och agera så att det blir en positiv riktning i frågan.
Herr talman! Jag tackar Saila Quicklund för interpellationen. Mitt svar är att jag kommer att fortsätta att kämpa för mer kultur till fler i hela vårt land. Jag är glad för att vi gör historiska satsningar just på kultur i hela vårt land, på konst, på barns möjligheter, på tillgänglighet, på allt. Vi fullständigt pepprar landet med nya förslag och initiativ och prioriterar att investera i konst och kultur. Jag kommer att fortsätta att göra detta generellt, och i sak kommer jag förstås också att genom den direktdialog som mitt departement har med representanter för Jamtli och framför allt med Nationalmuseum, som är den myndighet som lyder under Kulturdepartementet, säkerställa att vi arbetar för Jamtlis fortsatta filialverksamhet och att konsten och våra gemensamma skatter når ut till hela landet.